Fru talman! har frågat mig när jag tror att ett nationellt ställföreträdarregister kan finnas på plats. Han har också frågat mig när en central förvaltningsmyndighet med ansvar för tillsynen kan inrättas och hur myndigheten kommer att begränsa antalet uppdrag per ställföreträdare. Systemet med gode män och förvaltare bygger på att enskilda personer i alla delar av samhället åtar sig ett uppdrag som innebär en viktig insats för en utsatt medmänniska. För att säkerställa enskildas rättssäkerhet och likabehandling och för att medborgarna ska känna förtroende för systemet är det viktigt att tillsynen är effektiv och av hög kvalitet. Regeringen tar arbetet med att förbättra regelverket om ställföreträdarskap på största allvar. Vi har nyligen gett en särskild utredare i uppdrag att se över reglerna om gode män och förvaltare. Översynen syftar bland annat till att förbättra tillsynen. I utredarens uppdrag ingår att ta ställning till frågan om ett nationellt ställföreträdarregister. Utredaren ska även ta ställning till hur den statliga tillsynen på området ska vara organiserad i framtiden. Uppdraget ska redovisas i februari 2021, och jag ser fram emot att ta del av resultatet. Därefter kommer regeringen att ta ställning till vilka åtgärder eller förändringar i lagstiftningen som bör genomföras.

Fru talman! Tack, Morgan Johansson, för svaret! Kritiken mot bristerna i dagens system har tyvärr varit massiv. De har varit kända åtminstone sedan i början av 2014, när den tidigare justitieministern Beatrice Ask lovade åtgärder. Tyvärr är den drabbade gruppen utsatt på många sätt. Dock är de drabbade inte tillräckligt många för att vara viktiga i en valrörelse, och detta är troligen den viktigaste anledningen till att så lite har hänt sedan 2014. Morgan Johansson hänvisar till en utredning som ska presenteras i februari 2021. En proposition kommer alltså troligen inte före valet 2022. Detta betyder i praktiken att regeringen har valt att begrava frågan under hela denna mandatperiod också, precis som man inte fick fram några konkreta åtgärder under den föra mandatperioden. Jag kan bara beklaga detta. Riksrevisionens granskning ger flera förslag som går att genomföra omgående om man verkligen vill, men för att citera Ior i Nalle Puh : Alla kan inte, och somliga vill inte. Så är det bara. Fru talman! Det finns ingen anledning att diskutera regeringens fortsatta begravning av frågan i fler inlägg, så jag har inte för avsikt att använda mina övriga inlägg.
Fru talman! Jag skulle tro att det abrupta avslut som Mikael Eskilandersson nu öppnar upp för snarare handlar om att han helt enkelt inte hade uppmärksammat att vi tillsatt den översynsutredning som han efterfrågar. Detta gjorde vi redan i somras. Hans interpellation bär inga som helst spår av att han över huvud taget har sett detta. Nu skäms han förmodligen lite grann när det går upp för honom att det som han vill ska göras, det vill säga tillsättande av en utredning om översyn, redan har gjorts. De frågeställningar som Mikael Eskilandersson tar upp i sin interpellation finns med i översynen: frågan om ett register, frågan om bättre tillsyn och för övrigt också sanktioner, och frågan om hur många uppdrag en person kan ha. Denna fråga har bäring på att över huvud taget ha ett register så att man vet hur många uppdrag personerna har. Där finns också frågor som Mikael Eskilandersson inte lyfter upp, till exempel att man i vissa svårare fall ska kunna få professionella ställföreträdare. Denna frågeställning tas också upp i uppdraget. Där finns frågan om stöd och utbildning för ställföreträdare. Där finns frågan om bättre möjligheter för den enskilde att föra fram klagomål på sin ställföreträdare. Där finns bättre möjligheter för den enskilde att få ersättning när ställföreträdaren missköter sig. Utredningen är alltså tillsatt. Det är Kathrin Flossing, som är före detta riksdagsdirektör, som är utredare. När jag får ett betänkande om denna del räknar jag med att kunna gå till riksdagen så att vi kan genomföra reformen under denna mandatperiod. Det är fullständigt fel att påstå att regeringen inte bryr sig om denna fråga. Det är första gången som en regering tar detta breda grepp om systemet. Det gör vi nu, och jag ser fram emot att kunna genomföra en sådan reform. Det vore bra, fru talman, om Mikael Eskilandersson kunde läsa på lite om vad vi gör innan han ställer interpellationer.

Fru talman! Nu skulle jag kunna tänka mig två minuter. Jag vill jättekort säga att det inte kommer att komma någon proposition under denna mandatperiod, med tanke på hur lång tid det har tagit med tidigare propositioner. Man har lovat åtgärder sedan 2014, så jag ser ingen anledning till någon längre diskussion.
Fru talman! Detta återstår att se. Betänkandet ska lämnas i februari 2021. Då är det ett och ett halvt år kvar till valet 2022. Med tre månaders remisstid är det klart att vi borde klara av att genomföra reformen under den perioden. Det är den plan vi har. Om det inte skulle bli så får väl Mikael Eskilandersson återkomma, men tvivla aldrig på att det är vår ambition att stärka systemet! Detta är en viktig reform som jag gärna vill gå i land med.
Fru talman! Med tanke på den tidigare debatten om Se barnet! , som tog betydligt längre tid än knappt ett och ett halvt år, ser jag ingen anledning till att det plötsligt skulle gå väldigt snabbt på Regeringskansliet nu. I så fall har man förhalat Se barnet! medvetet, och det var inte vad Morgan Johansson sa i sitt tidigare inlägg.
Fru talman! Det finns ingen som förhalar någonting. Däremot kan det vara så att vissa frågor är lite svårare att lösa än andra. När man ska lösa frågor måste man ta in vad remissinstanserna säger. När man ska skapa lag och nya system kan man inte bara skjuta från höften och slarva fram saker, utan det måste faktiskt vara saker som kan fungera i verkligheten också. Men som sagt: Ambitionen finns, och vi har en översyn på plats och ett betänkande i början av 2021. Därefter går vi vidare med beredningen.